Herr talman! Anita Modin hävdar att det inte är innehållet i tidigare beslut som skall granskas nu. Men när besluten är fattade på enligt vår mening och enligt mångas mening helt felaktiga grunder och bristfälliga grunder, måste det ju vara ett ärende för konstitutionsutskottets granskning. Såväl additionsförvärvet som prisprövningen har handlagts på ett bristfälligt och icke korrekt sätt. När vi alltså inte har kunnat tygla oss, för att citera Anita Modin, beror det på att vi anser att ärendet har handlagts felaktigt och att det är konstitutionsutskottets skyldighet att se till att en felaktighet blir tillrättalagd. Anser verkligen Anita Modin att Lars Lorenius har behandlats riktigt från rättssynpunkt? Anser Anita Modin verkligen att handläggningen gentemot enskild person har gått till på ett korrekt sätt? Slutligen vill jag tillägga, herr talman, att vi moderater är fullständigt övertygade om att högsta domstolen kommer att handlägga ärendet på ett helt självständigt sätt, oavsett hur vi har argumenterat här i riksdagen.

Herr talman! Jag är också övertygad om att högsta domstolen kommer att handlägga sina ärenden självständigt. Jag sade att vi inte borde lägga oss i ärenden som är föremål för domstolsprövning, för det har vi haft som hederskodex tidigare i konstitutionsutskottet. Jag vill upprepa vad jag sade förut: Vi har inte kunnat finna att regeringen har fattat felaktiga beslut. Hans Nyhage slår sig för bröstet och säger: Vi moderater, vi moderater! Men det är ju inte moderaterna som har sett till, att översynen av jordförvärvslagstiftningen och justitiedepartementets PM om domstolsprövning av förvaltningsbeslut har kommit till; det är socialdemokraternas initiativ. Jag avstår från att kommentera detta ytterligare.
Herr talman! Det är verkligen inte högsta domstolens angelägenheter vi lägger ossi. Vi prövar regeringens handläggning av ett ärende, och det är vår skyldighet att göra det som ledamöter av konstitutionsutskottet. När vi då kan konstatera att regeringen inte har handlagt ärendet på korrekta grunder —- förarbetena till regeringens bedömning var minst sagt bristfälliga — är det också vår skyldighet att påpeka det, och det gör vi. Jag fick alltså, typiskt nog, icke något svar på min fråga om man från socialdemokratiskt håll anser att Lars Lorenius är riktig behandlad i detta ärende.

Herr talman! Att inte kunna få barn är för många par svårt att acceptera. Regeringsbeslut om Därför är möjligheten att adoptera ett barn så viktig för det barnlösa paret — viss utredning av adopmen även för det föräldralösa barnet. tionsfråga Det finns få svenska barn för adoption. Därför har internationell adoption fått stor betydelse i fall av barnlöshet. Nu har kostnaderna för att adoptera ett utländskt barn stigit kraftigt. Därför är det inget alternativ för ekonomiskt svaga grupper och knappast heller för medelklassfamiljer. Kostnaden för att adoptera ett utländskt barn kan uppgå till över 50 000 kr. Vi i folkpartiet har vid flera tillfällen uppmärksammat denna situation och föreslagit ett ökat stöd, som vi menar måste gå direkt till familjen som adopterar. Socialdemokraterna har däremot varit påfallande ointresserade av frågan. Flera motioner om internationell adoption avstyrktes av socialutskottet under förra riksmötet med motiveringen att ”frågan om en utredning rörande adoptionskostnaderna redan aktualiserats av regeringen”. Ett halvår senare hade ingenting hänt. Folkpartiets representant, Christer Eirefelt, ställde då en fråga till statsrådet Bengt Lindqvist om när regeringen tänkte tillsätta utredningen. Statsrådet svarade att regeringen hade för avsikt att tillsätta en utredningsman under hösten. Det dröjde ytterligare en och en halv månad innan det skedde. När regeringen äntligen fattade beslut om direktiv för kommitténs arbete skilde sig dessa från det uttalande som riksdagen gjort. Direktiven talade om att ”undersöka förutsättningarna för att minska den enskildes kostnader i samband med adoption av utländska barn”. Riksdagen däremot hade enhälligt uttalat att en utredning borde ”arbeta fram förslag till ekonomiskt stöd till enskilda för utgifter i samband med en internationell adoption”. Det kan synas som petitesser att hårdra de här olika uttalandena, men utskottet kan anse sig vilsefört då man avstyrkte motionerna i fråga mot löfte om en utredning i enlighet med motionärernas önskemål. Regeringen har på detta sätt vidgat frågan och fördröjt en lösning av problemet. Vi i folkpartiet anser att regeringens utredningsdirektiv borde ha överensstämt med de önskemål som uttalats i socialutskottet. Därför yrkar jag bifall till reservation 13 i granskningsbetänkandet.

Herr talman! Att adoptera ett barn från Bolivia kan kosta 50 000 kr., ett barn från Colombia 52 000 kr. Den vanligaste adoptionskostnaden ligger i dag på 40 000-45 000 kr. Avgörande för kostnadens storlek är framför allt resekostnaderna och uppehället i utlandet. Dollarkursens fördubbling under senare år har spelat en stor roll för ökningen av adoptionskostnaderna. Nu har dollarkursen förbättrats en aning, men inte alls i den utsträckning att det motiverar att man inte undersöker frågan om bidrag till adoptioner. Möjligheterna att påverka kostnaderna i nämnvärd utsträckning är mycket 93 små, eftersom det rör sig om kostnader för resor och uppehälle. På fyra år har adoptionskostnaderna ökat med 140 96. Detta skall jämföras med konsumentprisindex som under samma tid ökade med 46 90. Med de nuvarande höga adoptionskostnaderna är det inte möjligt för andra än välsituerade familjer att adoptera barn från utlandet. Under årens lopp har företrädare för många partier motionerat i den här frågan i riksdagen. Det motionerades också under den allmänna motionstiden 1985. Motionärerna har krävt olika saker, men alla har gått ut på att kostnaderna för dem som vill adoptera skall minskas. Motionärerna har inte uttalat sig för om de vill ge lån eller bidrag eller någon form av kombination av lån och bidrag, men de har krävt en utredning i syfte att föreslå ekonomiskt stöd. När de motioner som väcktes under den allmänna motionstiden behandlades i socialutskottet hänvisades det till att regeringen hade aktualiserat frågan om en utredning. Både motionärerna och socialdemokraterna menade därför att motionerna kunde avstyrkas, eftersom de därmed var tillgodosedda. Det tyckte faktiskt jag också. Mitt krav på utredning var tillgodosett. I samband därmed uttalade utskottet att utredningens uppgift bör vara att utarbeta förslag till ekonomiskt stöd till enskilda för utgifter i samband med internationella adoptioner. Sedan kom direktiven till utredningen. I dem kunde man inte läsa utskottets uttalande att utredningens uppgifter bör vara att utarbeta förslag till ekonomiskt stöd till enskilda. I direktiven står i stället att utredningen skall undersöka förutsättningarna för att minska den enskildes kostnader i samband med internationella adoptioner — det är en stor skillnad mellan att utreda formerna för bidrag och att utreda förutsättningarna för att minska enskildas kostnader. Regeringen har avvikit från riksdagsbeslutet. Utskottsmajoriteten hänger i betänkandet upp sin argumentation på formsaken, nämligen att utskottet inte begärde en utredning, därför att regeringen då redan hade aviserat en sådan. Detta är att argumentera strunt. Det viktiga måste vara vad utredningen skall komma fram till. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 13.

Herr talman! I årets granskningsbetänkande finns som vanligt en redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. Årets granskning, som avser tiden den 1 oktober 1984 till den 30 september 1985, omfattar 545 skrivelser. Av dessa har tre granskats särskilt av utskottet, och minoritetsmarkeringar har gjorts i två av dessa fall. Det som vi nu behandlar rör, som framgått, ekonomiskt stöd vid internationella adoptioner. Det är dyrt att adoptera barn från andra länder. Det finns helt klart en risk att endast familjer i goda ekonomiska omständigheter har möjlighet att genomföra en sådan adoption. Det existerar verkligen problem för familjer som redan har adopterat att skaffa ett syskon till barnet. Kostnaderna har också ökat väsentligt under de senaste åren. Därom är vi inte oense. När riksdagen förra våren diskuterade detta problem behandlades bl.a. fyra motioner, varav tre gick ut på att kostnaden i samband med utländska adoptioner skulle ses över. I en motion krävdes att ett ekonomiskt stöd skulle arbetas fram. Motionerna avslogs. Detta är en formell granskning, och någon Prot. 1985/86:146 formell begäran av den utredning som senare tillsattes har alltså inte gjortsav 21 maj 1986 omfattning, genom att förutsättningarna för att minska den enskildes kostnader skall undersökas. Det utesluter naturligtvis inte ett ekonomiskt = Regeringsbeslut om stöd men kan också innebära att kostnaderna minskas. Det är möjligt att — viss utredning av adopadoptionsorganisationernas kostnader för administration och förmedling går = tionsfråga att påverka, liksom reseoch uppehållskostnader, advokatarvoden i barnets hemland m.m. Kostnaden varierar mycket mellan olika länder, ja, även inom samma land, vilket kan tyda på att andra vägar än ett direkt ekonomiskt stöd kan vara framkomliga för att komma åt de höga adoptionskostnaderna. Herr talman! Motionskravet på ett ekonomiskt stöd till adoptioner av utländska barn avslogs av en enig riksdag förra våren. Jag föreslår att reservation 13, som avgetts under detta avsnitt, röner samma öde och yrkar därmed bifall till utskottets förslag i motsvarande del.
Herr talman! Regeringen har dragit på den här frågan i många år — det framgår av vad som har sagts tidigare i debatten. När man äntligen kom till skott, efter en halvårslång förhalning i sista omgången, när man satte till enmansutredaren, stod det i det pressmeddelande som gick ut att man skulle analysera de faktiska kostnaderna. Då sades det inte ett ord om ekonomiskt bistånd. När jag införskaffade direktiven fick jag se att det var förutsättningarna som skulle utredas, inte frågan om ekonomiskt bistånd, som riksdagen hade beslutat om. Så ställde jag en fråga till Bengt Lindqvist, som då hade hand om saken, om det var tänkt eller inte tänkt att införa ett ekonomiskt stöd till blivande adoptivföräldrar. Svaret från Bengt Lindqvist var att regeringen skulle komma att ta ställning till frågan när den särskilde utredarens förslag förelåg och i sedvanlig ordning behandlats. Han ville inte heller då tala om ifall man hade för avsikt att införa ekonomiskt stöd eller utreda den frågan. Det som skiljer är alltså ordet ”förutsättningslös” och det som socialutskottet har uttalat och riksdagen beslutat, nämligen att utredningen skall ha till uppgift att utreda frågan om ekonomiskt stöd. Det är denna glidning som har gjort att många adoptivföräldrar och även många organisationer har hört av sig, förmodligen till många av oss här i kammaren, och varit oroliga för vad det här kommer att innebära. Jag tycker att regeringen har åsidosatt riksdagens beslut i den här frågan. Ingenting annat har framkommit i debatten i dag. Det går inte att hänvisa till resekostnader och uppehållskostnader. Vad vi beställde var ett rakt ekonomiskt stöd i någon form. Det var detta utredningen skulle handla om.

Herr talman! Om pengarna inte räcker till finns det två vägar att gå. Man kan antingen öka inkomsterna eller minska utgifterna. Det kan knappast vara intressant för presumtiva adoptivföräldrar till utländska barn om deras 95 kostnader minskas på ett visst sätt — huvudsaken är att de minskas. Som jag sagt tidigare finns det inte något formellt krav från riksdagen på att den tillsatta utredningen skall vara inriktad enbart på ett direkt ekonomiskt stöd till adopterande föräldrar. Enligt min mening har direktiven en vidare innebörd, genom att de också anger andra möjligheter. För övrigt håller statskontoret på med en utredning för att se över kostnaderna, på regeringens initiativ. Den lär vara klar inom den närmaste tiden. Jag tror att personer som funderar på att adoptera barn från utlandet kan vara rätt nöjda med att utredningen är tillsatt, att den skall arbeta skyndsamt och bli färdig under året och att vi sedan kan hoppas på en bra lösning, till fromma för de internationella adoptionerna.
Herr talman! Jag vill då fråga Ulla Pettersson om hon ser någon skillnad mellan det som utskottet har uttalat, nämligen att utredningens uppgift bör vara att utarbeta ett förslag till ekonomiskt stöd till enskilda för adoptionsutgifter, och det som direktiven handlar om, nämligen att undersöka förutsättningarna för att minska den enskildes kostnader. Ser hon inte den skillnaden är det ganska meningslöst att fortsätta debatten.
Herr talman! Jo, jag ser en skillnad. Jag anser att regeringens utredningsdirektiv är vidare.

Herr talman! Jag begärde ordet närmast av den anledningen att Bo Hammar i ett tidigare meningsutbyte efterlyste centerpartiets ståndpunkt i den här frågan. Den framgår klart av handlingarna — vi är inte med på den här reservationen — och jag vill för min del säga att det finns två skäl till det. Det ena skälet är att vi, efter att ha konfererat med våra ledamöter i socialutskottet, kom till uppfattningen att direktiven innehöll ungefär det som socialutskottet menade att de skulle innehålla. Det är det ena, i sak. Det andra är det formella, att riksdagen faktiskt inte kan beställa vare sig utredningar eller utredningsdirektiv av regeringen. Riksdagen kan naturligtvis framställa önskemål, och regeringen brukar som regel tillgodose dem, men utredningsväsendet ligger faktiskt under regeringen, som alltså bestämmer vilka utredningar som skall tillsättas och vilka direktiv dessa utredningar skall ha. Ur formell synpunkt är det då svårt att hitta någon anledning till anmärkning mot regeringen, även om den skulle ha avvikit från de formuleringar som fanns i socialutskottets betänkande. Vi hade för några år sedan en ganska livlig debatt — då var det en annan politisk färg på regeringen — om hur regeringen hade tillgodosett utrednings krav från riksdagen. Majoritetens slutsats den gången — fast det då var med omvända förtecken — är precis densamma som i det här ärendet.
Herr talman! Min oro i denna fråga är betingad av att det ekonomiska stödet kanske kommer att gå de blivande adoptivföräldrarna förbi. Jag har ingenting emot vidare direktiv, men i denna fråga är det faktiskt inte fråga om vidare direktiv utan om snävare direktiv — som jag bedömer det ett steg tillbaka. Jag är medveten om de förhållanden som Bertil Fiskesjö här tar upp, men det faktum att man nu har agerat snävare än vad som motsvarar riksdagens beslut kvarstår. Frågan är om de här föräldrarna kommer att få ett ekonomiskt stöd, och det kunde inte ens socialministern svara på under frågedebatten.
Sedan de under avsnittet Regeringsbeslut om viss utredning av adoptionsfråga anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnittet Regleringen av visst stöd till underskott i spannmålshandeln.
Herr talman! Riksdagen beslutade 1977 att staten och jordbruksnäringen har ett delat ansvar för prissättningen och överskottet på spannmål och andra arealbaserade produkter. Bl.a. uttalades att därest det kan visas att underskott i regleringsekonomin uppstår på grund av för låga världsmarknadspriser, bör förhandlingar kunna få upptas om hur underskottet kan regleras. När 1977 års jordbrukspolitiska beslut upphörde att gälla den 1 juli 1985 uppgick underskottet i spannmålsregleringen till 555 milj.kr., delvis på grund av låga världsmarknadspriser. Trots riksdagens uttalande om ett delat ansvar har regeringen uraktlåtit att ta upp förhandlingar med företrädare för jordbruksnäringen och således ensidigt beslutat att underskottet uteslutande skall täckas av jordbruksnäringen. Regeringen har således underlåtit att följa riksdagens beslut, och det finns därför anledning att rikta kritik mot regeringen för detta. Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 14.

Herr talman! Jordbruksnäringen i Sverige är, liksom i andra jämförbara länder, starkt reglerad av politiska beslut. Övergripande jordbrukspolitiska beslut, som mer eller mindre starkt påverkar nuläget, togs av riksdagen 1967, 1977 och 1985. 1977 års jordbrukspolitiska beslut innebar bl.a. ett bibehållande av i stort sett den dåvarande åkerarealen, 3 miljoner hektar. Överskott som uppkom till följd av den målsättningen skulle i första hand utgöras av spannmål. För eventuell kostnad skulle näringen och staten ha ett delat ansvar. Gentemot bonden-producenten fastställs inlösenpriser för hela spannmålsskörden. Infriandet av dessa fastställda inlösenpriser garanteras ytterst av staten enligt 1977 års jordbrukspolitiska beslut. Det är viktigt att slå fast detta förhållande i denna debatt. Tillämpningen av systemet med fasta inlösenpriser och ökande svårigheter att få ut bra exportpriser har orsakat brist i spannmålshandelns regleringskassa på för närvarande 555 milj.kr. fr.o.m. den 1 juli 1985 gäller ett nytt jordbrukspolitiskt beslut, där ansvarsfördelningen mellan näringen och staten beträffande kostnader för spannmålsöverskottet är preciserat till procentsatser, för statens del exemplifierade med ett antal miljoner kronor — ca 600 milj.kr. under en femårsperiod. Denna korta sammanfattande bakgrundsteckning är viktig för att riksdagsmajoriteten skall inse att reservationen 14 i årets dechargebetänkande på denna punkt är befogad. Låt mig citera följande skrivning i jordbruksutskottets betänkande 1977/ 78:10: ”För den händelse det kan visas att underskott i regleringsekonomin uppkommit på grund av låga världsmarknadspriser bör överläggningar kunna få upptas om hur underskottet skall regleras. Detta innebär, som också framhålles i propositionen, att statens särskilda ansvar för spannmålsöverskotten främst bör ta sikte på att neutralisera effekten av låga världsmarknadspriser.” Jag vill stryka under och ber kammarens ledamöter lägga märke till formuleringen ”att statens särskilda ansvar för spannmålsöverskotten främst bör ta sikte på — — -". Den socialdemokratiska regeringen har, liksom socialdemokrater och kommunisten i konstitutionsutskottet, stirrat sig blinda på uttrycket ”låga världsmarknadspriser” som enda kriterium för att gå jordbruksnäringen till mötes i önskemål om överläggningar i frågan om finansieringen av underskottet i spannmålskassan. För alla andra, som nu inte lånat regeringens skygglappar, står det helt klart att uttrycket ”främst bör ta sikte på” innebär att det måste finnas utrymme för att se sig om efter andra goda skäl för att åtminstone sträcka sig så långt som att erbjuda förhandlingar. Regeringen har alltså vägrat ta upp förhandlingar med LRF, och det är det som vi kritiserar i vår reservation. Får jag fråga socialdemokraternas talesman om uttrycket ”främst” helt sonika utesluter möjligheten att visa generositet och erbjuda förhandlingar. Studera formuleringen! Plocka bort skygglapparna och gå upp i talarstolen och säg som det är: Regeringen och jordbruksdepartementet ville inte se dessa möjligheter. För vänsterpartiet kommunisternas del bör det efter dagens debatt i frågan stå helt klart att deras tidigare ställningstagande i jordbruksutskottet måste få som konsekvens att de röstar för reservationen eller att de avstår från att delta i omröstningen. Jag vill härefter gå tillbaka och något kommentera de skilda turerna i ärendet. Det är angeläget att belysa vilka andra faktorer än ”främst låga världsmarknadspriser på spannmål” som utgör skäl för regeringen att ställa upp i önskade förhandlingar. 1. Staten har enligt 1977 års jordbrukspolitiska beslut definitivt iklätt sig ett övergripande ansvar för spannmålsöverskottens finansiering. 2. Jordbruksnämndens yttrande den 6 november 1985 över den s.k. spannmålsgruppens beräkningar är intressant. I slutraderna sägs: ”Svårighe ter föreligger att kvantifiera osäkerheten” — alltså osäkerheten i beräkningarna — ”men enligt jordbruksnämndens uppfattning är osäkerheten av sådan storlek att exportpriserna kan ha haft såväl positiv som negativ effekt på spannmålsregleringens ekonomi.” Den bedömningen från jordbruksnämnden, som har den mest ingående kunskapen om och erfarenheten av jordbrukets regleringsekonomi, borde ha varit anledning för regeringen att ställa upp i förhandlingar. 3. Spannmålsgruppen redovisar fyra alternativ för beräkning av normalt pris för spannmålsexport. Statistiken utgår från medeltal av exportpriser under olika tidsperioder — det gäller för alternativ A, B och C, medan alternativ D arbetar med en prisnivå utifrån medeltal av exportkostnader under en längre period. Jordbruksnämnden redovisar också för sin egen del en beräkningsmetod. De statliga representanterna i spannmålsgruppen ställer sig bakom alternativen A och B, medan LRF:s representanter ställer sig bakom alternativen C och D. Jag menar att just det förhållandet att man har delade uppfattningar när det gäller beräkningsalternativen är ytterligare en anledning för regeringen att vara öppen för förhandlingar. 4. Sedan ett år tillbaka har vi ett nytt jordbrukspolitiskt beslut. Ouppklarade mellanhavanden mellan staten och jordbruksnäringen, orsakade under det gamla beslutets giltighet, bör förhandlas bort snarast. Det är helt fel att låta en gammal surdeg från 1970-talets slut och 1980-talets början få genomsyra den komplicerade mängd av problem på jordbruksområdet som måste lösas framöver. Med regeringsdekretet till jordbruksnäringen beträffande underskott i spannmålsregleringskassan, ”Det här skall ni lösa fram till 1 juli 1991”, har regeringen tänkt fel och handlat fel. Min uppmaning är: Förhandla i stället snarast! Jag yrkar bifall till reservation 14. Jag vill ytterligare understryka att om vpk vill fullfölja vad partiet tidigare varit med om att besluta i jordbrukspolitiska sammanhang bör man ställa sig bakom kritiken mot regeringen för att den vägrat förhandla om finansieringen eller i varje fall avstå i den votering beträffande reservation 14 som kommer att ske.

Herr talman! I detta avsnitt har konstitutionsutskottet granskat ett ärende som har sitt ursprung från mitten av 1970-talet. 1977 års jordbrukspolitiska beslut innebar att statsmakterna slog fast att all åkermark skulle brukas. Den produktion som översteg behovet inom landet och behovet med hänsyn till det ansvar vi har för världens livsmedelsförsörjning skulle ske i form av spannmål och andra arealbaserade produkter. Proposition och riksdagsbeslut byggde på att staten och jordbruksnäringen har ett delat ansvar för prissättningen och överskotten. Det jordbrukspolitiska beslutet följdes senare upp med en skötsellag som understryker detta. Efter hand har uppkommit en skuld i spannmålskassan som godkänts av staten. Den har uppkommit vid tre tillfällen 1982 och 1984. Förhållandet till världsmarknadspriset, som regeringen nu hänger upp sin argumentation på, kan illustreras med att jordbruket skall betala en skuld, som uppkom när världsmarknadspriserna var låga, nu när dessa är ännu lägre. Regeringen har inte heller beaktat devalveringsavdraget. Det delade ansvaret borde ha lett till förhandlingar om hur skulden skall betalas. Så har inte skett med motiveringen att skulden inte uppkommit på grund av låga världsmarknadspriser. Jag instämmer i de citat som Börje Stensson refererade till ur det jordbrukspolitiska beslutet 1977. Om skulden uppkommit på grund av låga världsmarknadspriser eller inte beror på vilken betydelse man tillmäter 1977 års jordbrukspolitiska beslut. Inkonsekvensen i den socialdemokratiska ståndpunkten framgår av 1985 års jordbrukspolitiska beslut. Där fäster socialdemokraterna så stort avseende vid förarbetena till beslutet att kostnadstäckningen om 40 96 av överskottet omvandlas till det belopp som angavs som räkneexempel i utredningen och propositionen. Staten och LRF har varit överens om modellen, däremot inte om valet av basperiod för prisjämförelsen. Skillnaderna är då betydande i alternativ som diskuterats, exempelvis från plus 38 resp. plus 94 milj.kr. till minus 1 161 resp. minus 1 188 milj.kr. Socialdemokraterna hänvisar nu till det arbete som bedrivits i jordbruksnämnden och den s.k. spannmålsgruppen. De analyser och resultat som framlagts är inte entydiga. Professorn i offentlig rätt, Ole Westerberg, säger i sin analys: ”De motiveringar, som de statliga representanterna sålunda anfört, visar att det inte från deras sida är fråga om en tolkning av förarbetena till riksdagsbeslutet. De statliga representanterna vägrar rent ut att tillämpa riksdagsbeslutet enligt dess syfte och innehåll. I stället sätter de ett eget syfte i förgrunden. Dock är det ju så att vad som var avsett med riksdagsbeslutet hör till beslutet.” Jordbruksnämnden betraktade också ärendet som ett rent politiskt ärende och gjorde därför en förfrågan hos regeringen om att få slippa att avge ett yttrande till regeringen. Detta verifierarades av Ulf Lönnqvist i utfrågningen inför utskottet. Formellt är det protokollfört som en bordläggning i jordbruksnämnden för att ordföranden skulle framföra denna fråga. Inte ens yttrandet till regeringen är så kategoriskt. Jag citerar jordbruksnämndens beslut den 6 november 1985: ”Med utgångspunkt i föreliggande material inklusive de kompletterande beräkningar som redovisats i avsnitt 2 vill JN sammanfattningsvis göra den bedömningen att SSHs exportpriser sedan 1977/78 haft en sådan utveckling att spannmålsregleringens ekonomi berörts negativt i endast ringa omfattning. JN vill dock understryka att osäkerheten i de beräkningar som gjorts är stor. Svårigheter föreligger att kvantifiera osäkerheten men enligt JNs uppfattning är osäkerheten av sådan storlek att exportpriserna kan ha haft en såväl positiv som negativ effekt på spannmålsregleringens ekonomi.” Jordbruksnämndens beslut grundar sig då på den använda tidsperioden utan att ta hänsyn till riksdagsbeslutet och förarbetena till detta, som hävdats av bl.a. reservanterna i jordbruksnämnden. Herr talman! Utan ha gått in i sak på vilket utfall överläggningarna borde ha fått anser vi reservanter att det finns anledning att rikta kritik mot regeringen för att den inte sökt lösa frågan genom förhandlingar utan fattat ett ensidigt beslut. Därmed yrkar jag bifall till reservation 14.

Herr talman! Jag hade tänkt göra några kommentarer kring frågan om underskottet i spannmålshandeln och även göra en markering av vad vi anser om sakfrågan. Det känns ännu mer angeläget efter Börje Stenssons inlägg att göra en sådan markering. Det regeringsförslag och det riksdagsbeslut som nu har varit föremål för konstitutionsutskottets granskning bär ju inte klarhetens prägel. Jag måste nog erinra om att det var en borgerlig regering och en borgerlig riksdagsmajoritet som lyckades göra en skrivning som tydligen kan tolkas hur som helst. Skulle man framföra kritik, så borde nog denna kritik riktas mot den proposition och det riksdagsbeslut som föranleder den här debatten. Som stöd för den bedömningen skall jag be att få anföra några citat — för att visa hur svårtolkad denna fråga är. Jag kan börja med propositionen, där man t.o.m. säger att för närvarande ”är det dock svårt att mera exakt avgöra vad som skall anses vara ett normalt världsmarknadspris”. Inte ens i propositionen kan man alltså mera exakt avgöra den frågan. Detta följs upp av jordbruksutskottets betänkande, som här tidigare har citerats. Där säger man: ”För den händelse det kan visas att underskottet i regleringsekonomin uppkommit på grund av låga världsmarknadspriser bör överläggningar kunna få upptas om hur underskottet skall regleras.” Varken i propositionen eller i utskottsbetänkandet klargörs det vilka mätperioder som avses. Jag tänker här citera dels vad jordbruksnämnden har sagt, dels vad den särskilda spannmålsgruppen har sagt — utan att anamma allt vad de säger. Spannmålsgruppen har fått uppfattningen att ”jämförelsegrunder för att avgöra vad som är normala eller låga världsmarknadspriser kan väljas på olika sätt”. Detta har jordbruksnämnden instämt i. ”Spannmålsgruppen har i sina beräkningar utgått från fyra alternativ för beräkning av normalt pris. Gruppen har för samtliga dessa alternativ funnit visst stöd i skrivningarna kring 1977 års jordbrukspolitiska beslut.” Jordbruksnämnden konstaterar att ”propositionens skrivningar i frågan erbjuder ett flertal alternativa tolkningar av frågan om normala priser”. Detta har också berörts av Bengt Kindbom. Resultaten visar hur känsliga beräkningarna är för olika tolkningar av begreppen normala och låga priser. Herr talman! Det är mycket som är oklart kring den här frågan. Vi har mycket noggrant studerat allt det myckna material som har producerats kring denna fråga. Vi har även sett den utredning som professorn i civilrätt har gjort. Och vi har inte funnit skäl att instämma i den kritik av formell karaktär som i reservationen riktas mot regeringens sätt att tolka riksdagsbeslutet. Regeringen har ju rätt att tolka riksdagsbeslutet. Vi instämmer alltså inte i en kritik från konstitutionella utgångspunkter. Men jag vill poängtera att vi på samma grund — med hänsyn till alla dessa oklarheter kring frågan — tycker att det vore rimligt med överläggningar för att om möjligt klara ut begreppen. När det gäller själva sakfrågan anser vi att det är både skäligt och politiskt anständigt att parterna överlade. Men detta har riksdagen möjlighet att uttala sig om utan att göra en konstitutionell granskning och utan att framföra stark kritik av formell natur.
Herr talman! Låt mig med anledning av vad John Andersson sade konstatera att vi inte kan rikta kritik mot ett riksdagsbeslut. Detta är ju riksdagens ansvar. Vad vi har utgått från är att riksdagsbeslutet grundar sig på en bedömning av spannmålspriserna under flera år och att överläggningar skulle föras i syfte att lösa problemet med det gemensamma ansvar som fanns. Jag vill också säga att 1985 års jordbrukspolitiska beslut — om vi nu skall fortsätta debatten om detta — inte heller är ett under av klarhet, eftersom riksdagen redan har korrigerat socialdemokraterna en gång på den punkten. John Andersson säger att det är inte formell kritik vi skall framföra, utan det är ändå anständigt att det förs förhandlingar. Ja, på vilket sätt skall då synpunkterna framföras? I samband med ett granskningsarbete kan vi bara framföra synpunkterna genom att uttala att regeringen borde ha bedrivit förhandlingar med LRF.
Herr talman! Bengt Kindbom anser kanske att han har så pass mycket på fötterna, så pass mycket stöd i proposition och riksdagsbeslut från 1977, att han kan framföra en kritik som går ut på att regeringen formellt har brutit mot riksdagsbeslutet. Det är hans uppfattning. Jag anser inte att jag har detta stöd i det mycket diffusa beslutet från 1977, låt vara att beslutet från 1985 inte heller bär klarhetens prägel. Men det är i alla fall en vid skillnad mellan dessa två beslut. Man borde inte behöva diskutera vilka år och vilka perioder det gäller, och man borde inte heller behöva diskutera alla de övriga tvistämnen som finns i det beslut som skulle tillämpas. Det borde har varit klart utsagt i både proposition och riksdagsbeslut hur man skulle avgöra om det var låga världsmarknadspriser eller om det var andra faktorer som förorsakade kostnader för spannmålskassan. Däri ligger skillnaden. Vi anser oss inte ha tillräckligt på fötterna för att anklaga regeringen för att bryta mot riksdagens beslut. Men i sakfrågan anser vi att det hade varit riktigt att sätta sig ned för att diskutera saken och klara ut begreppen. Här gäller det emellertid två skilda saker.

Herr talman! I reservation nr 14 tas frågan om reglering av visst underskott i spannmålshandeln upp. Den kritik som reservanterna vill rikta mot regeringen saknar all grund. Vad regeringen har gjort, det är att följa riksdagens beslut från 1977. Som klart framgår av 1977 års jordbrukspolitiska beslut, uttalade riksda gen då att ansvaret för överskottskostnaderna på spannmålssidan skulle delas mellan näringen och samhället. Samhället skulle ta ansvar för de kostnader som kunde uppstå på grund av låga världsmarknadspriser. Om kostnaderna däremot var att hänföra till stor skörd skulle näringen ta ansvaret för kostnaderna. Av beslutet framgår också, att om det uppkom underskott, borde man i första hand försöka klara detta genom att ta upp lån. I enlighet med 1977 års riksdagsbeslut har det aktuella underskottet i regleringskassan täckts med lån. De borgerliga reservanterna försöker här skylla svårigheterna på socialdemokraterna, vilka i verkligheten fick ta över ett mycket stort underskott i regleringskassan från den borgerliga regeringen vid maktskiftet 1982. När socialdemokraterna tog över regeringsmakten 1982 var underskottet i spannmålskassan närmare 400 milj.kr. Reservationen är ur den synpunkten rätt märklig, eftersom borgarna 1986 kräver att socialdemokraterna skall klara av att städa upp efter borgerliga misstag, begångna under tiden 1977-1982. Mycket av det vi diskuterar här i dag rör sig om underskott i spannmålskassan som uppstod före regeringsskiftet 1982. Den socialdemokratiska regeringen tog, i motsats till den borgerliga regeringen, tag i frågan om underskottet i spannmålskassan och uppdrog åt statens jordbruksnämnd att ta reda på vad det kraftiga underskottet berodde på. De experter som undersökte frågan kom fram till att det uppkomna underskottet i spannmålskassan inte berodde på världsmarknadspriset. Skall men då följa av riksdagen fattade beslut och uppdragna riktlinjer kunde knappast regeringen vidta några andra åtgärder än man nu gjort. Jag menar att dagens huvudfråga på den här punkten är om det är de låga världsmarknadspriserna eller om det är andra faktorer som förorsakat underskottet i spannmålskassan. De undersökningar som gjorts av experter slår fast att det inte är de låga världsmarknadspriserna som förorsakat det uppkomna underskottet i spannmålskassan, utan underskottet har andra orsaker. Regeringen kan inte gärna göra annat än följa riksdagens beslut. Det måste den socialdemokratiska regeringen självfallet göra, även om det var en borgerlig riksdagsmajoritet som fattade beslutet. Sammanfattningsvis vill jag än en gång konstatera att regeringen, mot bakgrund av den formulering som 1977 års riksdagsbeslut har, inte har kunnat handla på annat sätt än den gjort. Regeringen har i särskild ordning låtit utreda om underskottet beror på låga världsmarknadspriser. Om så vore fallet skulle regeringen och näringen enligt 1977 års beslut ta upp överläggningar om finansieringen. Nu har man kommit fram till att underskottet inte berodde på de låga världsmarknadspriserna utan på andra faktorer. Om några fel har begåtts, har de begåtts under den borgerliga regeringstiden. Det var nämligen då som merparten av det nu aktuella underskottet i spannmålshandeln uppkom, eller 400 miljoner av de nu aktuella 555 miljonerna. Herr talman! Jag yrkar med det nu anförda avslag på reservation 14 och bifall till utskottets hemställan på den här punkten.
Herr talman! Jag vill ändå förnya frågan till Ove Karlsson, som representant för socialdemokraterna och utskottsmajoriteten, om inte uttrycket ”främst” har någon som helst betydelse i sammanhanget. Det måste det ha. Man kan alltså ta hänsyn till andra faktorer än världsmarknadspriserna, vilka enligt propositionen är mycket svåra att avgöra. Spannmålsgruppen instämmer i detta. Man säger att det är nära nog omöjligt att avgöra vad som är världsmarknadspriser från tid till annan. Även jordbruksnämnden har sagt detta. Därför menar jag att man i detta läge även måste ta hänsyn till andra faktorer. De faktorer som jag nämnde tycker jag belyser att det är regeringen - eftersom det trots allt är den socialdemokratiska regeringen som har ansvaret även för denna fråga fr.o.m. oktober 1982, någon annan kan inte skyllas för detta — som uppmanas att föra förhandlingar. Vi kritiserar i reservation 14 att man inte har upptagit förhandlingar.
Herr talman! Ove Karlsson går ut ganska hårt och säger att reservationen saknar all grund. Har man denna inställning, förstår jag att resultatet har blivit som det har blivit. Men i riksdagsbeslutet talas det bl.a. om det som Börje Stensson har nämnt, nämligen att det är ordet ”främst” som man bör fästa avseende vid. Vidare sägs: För den händelse det kan visas att underskottet i regleringsekonomin uppkommit på grund av låga världsmarknadspriser bör överläggningar kunna upptas. Jordbruksnämnden, som Ove Karlsson hänvisar till, är inte heller säker på den här saken. Snarare är det en betydande osäkerhet som redovisas till regeringen när jordbruksnämnden säger att svårigheter föreligger att kvantifiera osäkerheten och att osäkerheten är så stor att exportpriserna kan ha haft såväl positiv som negativ effekt på spannmålsregleringens ekonomi. Detta gäller vid det tillfälle och under den period som man har valt för sitt utredningsarbete. Det hade varit naturligt att få överläggningar till stånd i enlighet med riksdagens beslut, när det redovisas så stor osäkerhet från jordbruksnämndens sida i yttrandet till regeringen. När Ove Karlsson talar om det stora underskottet 1982 och säger att det inte är den nuvarande regeringens ansvar, är det något vi har hört förut. Min fråga är då varför regering och riksdag lät underskottet växa 1984. Det finns ingen konsekvens i det handlandet mot bakgrund av vad Ove Karlsson nu sade.
Herr talman! I anslutning till betänkandet har det redovisats ett mycket klarläggande och fylligt material. Detta visar klart att det uppkomna underskottet i spannmålskassan inte beror på låga marknadspriser. Eftersom materialet i betänkandet är klarläggande, vill jag inte ta ännu mer av kammarens tid i anspråk.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
Herr talman! Eftersom Ove Karlsson hänvisar till det grundliga materialet, vill jag fråga om han fäster något avseende vid vad jordbruksnämnden har sagt.
Herr talman! Ove Karlsson hänvisar till det mycket omfattande materialet, och det är riktigt, det finns ett omfattande material. Men då skall man också säga att det bör läsas i sin helhet, så att man kan se den stora osäkerhet som jordbruksnämnden som expertorgan säger sig ha inför beräkningen av världsmarknadspriserna och de oklarheter som kan finnas, t.ex. kritiken mot det jordbrukspolitiska beslutet från 1977. Det är ju starka skäl för att regeringen skall uppta förhandlingar, speciellt som vi nu snart skall fatta ett nytt jordbrukspolitiskt beslut, att gälla från den 1 juli 1986. Som jag sade i mitt tidigare anförande är det helt oefterrättligt att fram till 1991 släpa med sig saker och ting som grundar sig på ett jordbrukspolitiskt beslut 1977 i en tid då det är svårt att komma till klarhet med jordbrukspolitiken.

Herr talman! Från moderat håll har vi reservationsvis riktat anmärkning mot socialministern, statsrådet Sigurdsen, för att hon i proposition 1985/ 86:33 om injektion av naturmedel icke iakttagit regeringsformen 7:2, som säger att ”vid beredning av regeringsärenden skall behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter”. Så skedde ej vid framläggandet av den ifrågavarande propositionen. Innehållet i de mycket kritiska särskilda yttranden, som avgivits av de verkligt sakkunniga i utredningen, undanhölls på det hela taget riksdagen, och de remissvar som infordrats från bl.a. landets sex medicinska fakulteter avvaktades över huvud taget inte. Socialministern har emellertid också fått uppleva att den av henne utvalda nya chefen för socialstyrelsen — ehuru själv icke läkare — tillsamman med de medicinskt sakkunniga hamnat i minoritet i styrelsen i ett avstyrkande av de föreslagna åtgärderna.

Inte att undra på att voteringsmaskineriet brakade samman när det skulle registrera en så grotesk avvikelse från en mer än trehundraårig tradition, från den tid då Collegium medicum inrättades på 1660-talet, bl.a. för att komma till rätta med kvacksalveriet i landet. Sällan har jag under mina år i konstitutionsutskottet upplevt en mera flagrant, medveten överträdelse av grundlagens bestämmelser.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
Herr talman! Från folkpartiets sida vill vi endast, med all respekt för Gunnar Biörcks i Värmdö och läkarkårens väl kända ställningstagande, peka på att då beslutet om dispens från 10 § injektionslagen fattades här i höstas hade socialutskottets moderata talesmän inte någon annan inställning än majoriteten. Vid behandlingen i kammaren visade några moderata riksdagsledamöter en avvikande uppfattning, liksom det fanns enstaka motståndare även i andra partier — hur många eller vilka ledamöter är inte möjligt att få besked om, eftersom voteringsmaskineriet strejkade. Vi anser att det är på gränsen till dubbelmoral att delta i ett beslut och sedan i efterhand försöka få det till att beslutet inte var berett i laga ordning enligt grundlagen, som samtliga moderater i konstitutionsutskottet nu gör. En helt annan sak är att Vidarkliniken fortfarande inte fått ett enda tillstånd att utnyttja de nya bestämmelserna, trots att möjligheten trädde i kraft i februari 1986. Var hindret och motståndet finns skulle vara intressant att få reda på. Dvs. varför effektueras inte riksdagens beslut? Folkpartiet vill med det jag har sagt markera sin uppslutning bakom majoritetsyttrandet.

Herr talman! Jag har varit utsatt för ett lätt tryck från kollegerna att inte tala alltför länge. Möjligen vill jag göra den kommentaren att det kunde de kanske ha tänkt på själva litet tidigare i dag. Jag är ju inte ensam skuld till att debatten drar ut på tiden.

Lennart Richholtz — anställd vid flygvapnet, med mycket goda betyg från utbildningen och god kompetens, allmänt erkänd i de kretsarna — utsattes redan för många år sedan för trakasseriet att bli marksatt, dvs. avstängd från flygtjänst. Man använde tricket att samtidigt med att man avförde 140 äldre reservofficerare från flygtjänst stack in den då 27-årige Lennart Richholtz i den skaran för att på det sättet försöka få bort honom från aktiv tjänst. Han sökte sedermera FN-tjänst och blev antagen. Men det hela stoppades efter ett brev från flygstaben på basis av vilket han sedan för all framtid avfördes från all FN-tjänst — ett ytterst märkligt beteende. Lennart Richholtz sökte sig då till F 4 där han var gammal elev till den dåvarande chefen, som kände hans kompetens och som engagerade honom som kontrollflygare och flygingenjör. Därmed upphävdes också hans marksättning, varpå han år 1962 kunde flyga igen. Vid det förbandet skötte han för övrigt i kraft av sin kompetens utredningar och undersökningar rörande flygintermezzon och haverier. I den kapaciteten avgav han till chefen för flygvapnet en betydelsefull promemoria, som rörde enligt honom allvarliga brister i flygsäkerheten. Dessa brister borde enligt Lennart Richholtz åtgärdas. På detta kom inget annat svar än att han ånyo marksattes och alltså avfördes från flygtjänst. Han sökte då upp den dåvarande statssekreteraren Karl Frithiofson för att lägga fram problemet. Han ansåg nämligen att hans anmärkningar mot den bristande flygsäkerheten hade nonchalerats och att han själv hade utsatts för repressalier till följd av sin kritiska verksamhet. Statssekreterare Karl Frithiofson tog del av hans promemoria, men sedan 1967 är denna Richholtz promemoria på ett märkligt sätt försvunnen ur de allmänna handlingarna. Lennart Richholtz, som alltså marksattes vid två olika tillfällen under 1960-talet, kunde dock, tack vare att det också fanns överordnade i flygvapnet som insåg hans kompetens och som inte gick in för att trakassera honom, tjänstgöra som divisionschef vid F 13 från 1966. Över huvud taget är det mycket märkligt att en människa kan marksättas, dvs. avstängas från flygtjänst och kompetens att flyga vid fem olika tillfällen, men ändå vid återkommande tillfällen däremellan kan återinsättas i tjänst av andra överordnade, som inte alls riktar de anmärkningar mot honom som man hade gjort på vissa håll. Den som undersöker vari dessa anmärkningar bestod skall finna att det över huvud taget icke finns något dokument eller något offentligt yttrande som visar att Lenlart Richholtz på några medicinska eller disciplinära grunder har bort avstängas från flygtjänst. I samtliga fall då det har skett har det varit oförklarligt. Det har skett efter allmänna och muntliga hänvisningar till sådant som icke har visat sig kunna försvaras när det har kommit till kritan. År 1971 tvingades Lennart Richholtz att flytta från F 3, därför att man där i en skrivelse utmålade honom som en flygsäkerhetsrisk. Det skedde utan närmare argument. Men det hindrade inte att den nye flottiljchefen, när han kort därefter tillträdde, struntade i detta. Ut och flyg, sade han till Lennart Richholtz. Det är också märkligt att man finner så fullständigt motsägelsefyllda reaktioner och beteenden i denna affär. Medan fullt kompetenta överordnade i några sammanhang anser Lennart Richholtz kompetent att flyga, så avstängs han utan förklaring från det av andra överordnade på andra platser och i andra sammanhang. Lennart Richholtz har sedan 1974 tjänst på provningsavdelningen vid försvarets materielverk. Han tjänstgör som materialexpert, eftersom han har specialutbildning på detta område. Han har under åren 1975—1977 åter varit i flygtjänst. Men han marksattes plötsligt av en flygläkare under hänvisning till att han först borde genomgå psykiatrisk undersökning, något som fullständigt saknade grund. När han presterade ett friskintyg för att försvara sin rätt att upprätthålla sin flygkompetens, hade man ”legat” på detta friskintyg i fyra månader. Då hade två år gått sedan han marksatts, och då var han tvungen att så att säga genomgå en särskild kompetensprövning, en s.k. återinflygning, för att åter få rätt att flyga. Man förhalade handläggningen av friskintyget, därför att man skulle uppnå tvåårsgränsen och på det sättet försvåra för honom att återinträda i flygtjänst. General Stenberg, som på sin tid var flygvapenchef, hävdade att det rådde brist på kompetenta förare. I kraft av det borde naturligtvis Lennart Richholtz ha mobiliserats som en sådan. Han borde ha betraktats som en tillgång. Men det hindrade inte att man trots friskintyget från olika källor anförde två helt olika skäl för att vägra honom att ställa upp till återinflygning. I det ena fallet skyllde man på motorproblem. I det andra fallet skyllde man felaktigt på att Richholtz inte hade infunnit sig vid ett visst tillfälle för återinflygning. Alltså två helt sambandslösa påståenden och förklaringar, uppenbart syftande till att hindra honom att återinflyga. Jag har med detta axplock ur en serie händelser i en offentliganställds liv velat peka på det uppenbara förhållandet att Lennart Richholtz har blivit utsatt för allvarliga trakasserier, som inte har haft någon saklig grund. Han har för övrigt ännu inte utfått något som helst tjänstgöringsbetyg, vilket han hade behövt för att söka en rimlig civil tjänst. Det är vår mening att så får det inte gå till. Det är också vår mening att när händelser får den här dimensionen och sträcker sig över så lång tid och visar sig icke kunna rättas till inom ramen för flygvapnets egen organisation, då är det tjänstgörande statsrådets skyldighet att tillse att rättelse sker. Nu skall i rättvisans namn sägas att statsrådet Thunborg under sin tid som statssekreterare faktiskt gjorde ansträngningar för att hjälpa Lennart Richholtz. Det hör till saken, och naturligtvis är inte statsrådet Thunborg på något sätt upphovet eller det egentliga hindret, utan grunden för det hela finns på annat håll. Men om man som statsråd ser och är medveten om att en sådan här sak händer och utvecklas under lång tid, bör man visa en större aktivitet. Det ligger dock inom ens tjänsteområde att se till att normala rättsprinciper upprätthålls och att man inte förslösar mänsklig kompetens på det sätt som här har skett. Med den passivitet som här har visats från departementets sida som ytterligare vitsordats vid utfrågningen av rättschefen i departementet inför konstitutionsutskottet — det finns protokoll på det, fogat till granskningsbetänkandet — menar vi att det finns fog för att rikta kritik mot handläggningen på statsrådsnivå i detta ärende.

Herr talman! Det ärende om försättande av flygingenjör Lennart Richholtzi disponibilitet som till granskning anmälts av Jörn Svensson har ju, som har påpekats här, en lång förhistoria. Under en följd av år har myndigheter av olika slag haft anledning att ta ställning till frågor rörande Richholtz. Redan på ett mycket tidigt stadium, som sagt för omkring 25 år sedan, omkring 1960, uppstod motsättningar mellan honom och hans arbetsgivare. Han upplevde sig redan då ha blivit utsatt för oförrätter, bl.a. genom att hans flygtjänst då drogs in. Under årens lopp har uppenbarligen motsättningarna bestått. Medan Richholtz bl.a. har kritiserat den bristande flygsäkerheten inom flygvapnet och klagat på att han inte fått flygtjänstgöring, har man från arbetsgivarsidan ansett att han inte på ett tillfredsställande sätt har förmått lösa sina uppgifter. Man har bl.a. anfört att detta har haft sin grund i att han alltför mycket har ägnat sin tid åt de oförrätter som han har utsatts för. Ända sedan 1960-talet har frågan om Richholtz och hans arbetsförhållanden av och till också varit uppe till behandling i regeringsoch riksdagssammanhang. Jörn Svensson tog bl.a. själv upp frågan om Richholtz i en interpellation för några år sedan. Jag tror att det var 1983. Frågan nu gäller, för att citera Jörn Svensson, ”i vad mån denna kritik” — alltså kritiken mot den bristande flygsäkerheten — ”avfärdats på ett alltför vårdslöst sätt av departementet”, samt i vad mån Richholtz tjänstgöringsförhållanden har negativt påverkats härav. Vad innebär det förhållandet att han nu har blivit försatt i disponibilitet? Herr talman! Jag är angelägen om att betona att det givetvis är av stor vikt att rättssäkerheten inte kommer i kläm och att en så noggrann och seriös bedömning som möjligt görs av de fall som behandlas såväl av myndigheter av olika slag som, i detta sammanhang, av regeringen. Men samtidigt vill jag citera Bo Hammar, som enligt protokollet har sagt så här: Nu vill jag redan från början säga att det alltid är svårt att göra en riktig bedömning av enskilda fall. Jag konstaterar att utskottet har försökt göra en så saklig och rättvis bedömning som möjligt av detta ärende och inte kunnat finna att någon anmärkning mot regeringen varit befogad. Av utskottets ledamöter har bara vpk-ledamoten haft en avvikande mening. Naturligtvis är det som hänt Richholtz beklagligt. Han har blivit försatt i en situation som han säkert känner en vanmakt inför. Ibland blir åtgärder nödvändiga att vidta, och regeringen har valt att gå på linjen att försätta honom i disponibilitet, men det bör också betonas att han själv har varit med på detta. Det har inte gjorts emot hans vilja. Herr talman! Med detta vill jag tillstyrka vad utskottet anfört, vilket innebär avslag på reservation 16.

Herr talman! Inledningsvis ber jag att få yrka bifall till vpk-reservationen under detta avsnitt. Utskottets talesman griper till den klassiska taktiken: när man inte vill ta ställning talar man om motsättningar. Men här är det inte fråga om motsättningar utan om uppenbara felaktigheter. En kompetent flygare har marksatts och sedan fått återinträda vid fyra eller fem olika tillfällen utan att det har funnits medicinskt eller disciplinärt underlag. Detta är ett fel som skall undersökas. Om icke flygvapnet självt klarar av att reda ut formerna för detta maktmissbruk och bakgrunden till det, är det den högste politiskt ansvarige som har att se till att rätten upprätthålles, att den enskildes rätt inte trädes för när. Det är felaktigt när utskottstalesmannen säger att arbetsgivarsidan har ansett att Richholtz inte löser sina uppgifter. Detta har påståtts utan några dokumentariska grunder av vissa officerare inom flygvapnet, men andra av Richholtz överordnade har visat honom uppskattning och uppträtt fullständigt korrekt. Det är just motsägelsen i detta avseende som ger anledning att fråga vad som egentligen ligger bakom det hela. Jag kan inte se annat än att det som har inträffat plus förhöret inför konstitutionsutskottet borde ha föranlett utskottet att dra saker och ting litet mera i tvivelsmål i stället för att skjuta undan sig självt från ansvaret, tydligen av rädsla för att kritisera ett statsråd. Väldigt kort vill jag också nämna ett exempel på de ting som Richholtz har påtalat. Jag har här en liten träattrapp, en liten symbolgrej som ser ut som en radiosändare. Den har beställts av flygvapnet för att man skulle använda den vid vissa prov i stället för riktiga apparater, som eventuellt kunde bli förstörda eller skadade. Richholtz har påpekat att denna lilla grej enligt det kvitto som finns har betingat ett pris av 10 000 kr. Nog kan det ibland finnas skäl för rättsinnade enskilda anställda inom försvarsmakten att ifrågasätta om allt går rätt till. Att de därvid kan irritera vissa överordnade är fullt förståeligt.
Herr talman! Med hänsyn till tidsbristen vill jag nöja mig med att uttrycka min förståelse för Jörn Svenssons engagemang. Jag har dock inte kunnat övertygas av hans argumentation. Jag yrkar än en gång bifall till utskottets skrivning.

Försvarsutskottets betänkande 10 samt skatteutskottets betänkanden 37, 42 och 44 kommer att debatteras i nu nämnd ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas alltså försvarsutskottets betänkande 10 om förmåner inom frivilligförsvaret. I fråga om detta betänkande hålls gemensam överläggning för punkterna 1 och 2.

Herr talman! Detta ärende är viktigt för vårt totalförsvar. Det handlar om frivilligförsvaret. Det finns inte mindre än 22 organisationer i vårt land som organiserar frivilliga. Det är 750 000 medborgare som är engagerade i det frivilliga försvaret. I detta ärende finns det tre reservationer. Jag skall be att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2. När det gäller den första frågan som tas upp i betänkandet, rätten till ledighet för deltagande i frivillig försvarsverksamhet, har vi dess bättre kommit överens i utskottet. Vi moderater har motionerat om att en sådan rätt skall tillkomma den som är krigsplacerad. Vi har kunnat konstatera att regeringen inte ville gå med på att en sådan rättighet blev lagstadgad. Vi har naturligtvis pläderat med de ytterst starka argument som finns för att införa 117 en lagstadgad rätt till ledighet för deltagande i frivillig försvarsverksamhet, som det heter. Jag ber att här få hänvisa till den redogörelse som överbefälhavaren har gjort och som återges i vår moderata motion. ÖB konstaterar i denna att det råder en obalans i rekryteringen av frivillig personal, att det är viktigt att kvinnornas deltagande underlättas och att likställdhet mellan frivillig och värnpliktig personal bör råda. ÖB säger också att möjligheten att förbättra de frivilligas utbildning genom att i större utsträckning integrera frivilligutbildningen med annan utbildning, t.ex. försvarsmaktsövningar och sektorsövningar, bör ges. Socialdemokraterna i utskottet har efter hand gett med sig, och vi har kommit fram till en stark skrivning. Den är stark i den bemärkelsen att utskottet samfällt har gjort en beställning hos regeringen. Jag läser slutraderna i utskottets skrivning: ”Mot denna bakgrund finner utskottet angeläget att regeringen aktivt och utan tidsutdräkt förbereder ett lagförslag i ämnet. Utskottet har anledning räkna med att så sker utan att riksdagen nu gör ett särskilt uttalande. Syftet med motionerna 528 , 529 och 531 får därmed anses vara tillgodosett. ”Vi räknar med att denna beställning hos regeringen nu skall leda till så snara åtgärder att den särskilda hemställan i moderatmotionen om ett ikraftträdande den 1 januari 1987 skulle kunna förverkligas. Det finns visserligen några sidor av denna ledighetsproblematik som kan behöva diskuteras, men det kan ske snabbt. Herr talman! Låt mig bara i korthet beröra reservationerna. Den första handlar om timarvode till instruktörer, där vi moderater vill att maximigränsen per dygn höjs från föreslagna åtta timmar till tolv timmar. Vi anger att det bl.a. blir dyrare med utskottets föreslagna åtta timmar. Det behövs nämligen fler instruktörer i så fall, åtminstone för hemvärnet. Hemvärnet har nämligen gått in för 24 timmars veckoslutskurser. Om det då sätts en gräns vid åtta timmar innebär det att instruktörerna måste ta tre dagar i anspråk eller att det behövs fler instruktörer, vilket också blir dyrare. Vi moderater vill alltså anpassa maximigränsen till den nyordning som gäller, dvs. 24-timmarskurser — 2 gånger 12 blir som bekant 24. Den andra reservationen handlar om veckokursarvode, som av utskottets majoritet föreslås bli 150 kr. per dag. Vi föreslår en höjning till 300 kr. per dag, därför att skillnaden eljest blir för stor. Timarvodet ger i utskottsförslaget dubbelt så mycket under en veckoslutskurs som dagarvodet ger under mer än en veckas arbete för instruktörerna. Både Centralförbundet för befälsutbildning och överbefälhavaren har delgett utskottet denna uppfattning, som vi moderater och centerpartister för fram. Jag hoppas, herr talman, att socialdemokraterna vill ta del av de skrivelser i detta ärende som har kommit in till utskottet från frivilligorganisationerna, från centralförbundet och från överbefälhavaren. Där kan var och en själv konstatera att det blir en mycket märklig situation om en instruktör frivilligt ger sig ut på söndagen för att börja sitt arbete under en veckokurs, som i allmänhet har sin begynnelse på söndagkvällen med genomgång. Vederbörande har då en resa bakom sig, och denna helg är alltså spolierad för åtminstone andra vanliga veckoslutsaktiviteter. Sedan fortsätter arbetet som frivilliginstruktör under veckans alla dagar Prot. 1985/86:147 fram t.o.m. lördag vid lunchtid — det är inte fråga om att sluta på en fredag. 21 maj 1986 Först efter lunchtid kan vederbörande instruktör lämna detta mycket angelägna arbete, som han eller hon har utfört. För det skulle alltså ersättningen bli hälften av vad som utgår för motsvarande arbete under lördag och söndag på en veckoslutskurs. Med det i all korthet anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2 i försvarsutskottets betänkande nr 10.

Herr talman! Omkring 750 000 människor i 22 olika organisationer deltar i dag i det svenska frivilligförsvaret. Det är inte för mycket sagt att vårt svenska totalförsvar inte skulle kunna fungera utan alla dessa människors mycket betydelsefulla frivilliga insatser. Det är heller inte för mycket sagt att det svenska frivilligförsvaret är något av en folkrörelse. Det är mot den bakgrunden som vi i folkpartiet i en motion krävde att man skulle ha rätt till ledighet när man deltar i frivillig försvarsverksamhet, precis så som frivilligförmånskommittén föreslog i sin utredning, alltså inte bara när man gör repetitionstjänst utan också vid grundutbildning, befordringsutbildning och kompletteringsutbildning. Nu hemställer utskottet att riksdagen avslår den folkpartimotionen liksom liknande motioner från moderata samlingspartiet och centerpartiet men med en så positiv skrivning, att vi inte finner anledning att reservera oss. Utskottet skriver nämligen att det finner det ”angeläget att regeringen aktivt och utan tidsutdräkt förbereder ett lagförslag i ämnet. Utskottet har anledning räkna med att så sker utan att riksdagen nu gör ett särskilt uttalande.” Herr talman! Positivare kan det knappast sägas! Däremot har folkpartisterna i utskottet reserverat sig när det gäller storleken på veckokursarvodet och timarvodet till tillfälliga instruktörer. Det är en grannlaga uppgift att göra den rätta avvägningen mellan dessa två arvoden. Vi i folkpartiet tycker inte att regeringen och majoriteten i utskottet funnit den. Skillnaden är enligt vår mening för stor och bör utjämnas så, att veckokursarvodet bestäms till 250 kr. och timarvodet till 80 kr. under lördag och söndag eller annan helgdag samt till 100 kr. under övriga dagar. Det är enligt vår mening en bättre relation mellan dessa två arvoden. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3 i försvarsutskottets betänkande nr 10.

Herr talman! I försvarsutskottets betänkande 1985/86:10 behandlas frågan om förmåner inom frivilligförsvaret. Frivilligförsvaret är ett viktigt komplement till de statliga försvarsåtgärderna. Det finns, som redan nämnts här, för närvarande 22 olika frivilligorganisationer med sammanlagt ca 750 000 personer som deltar i frivillig försvarsverksamhet. Arbetsuppgifterna varierar. Några har som uppgift att rekrytera och utbilda för befattningar i både den militära delen och de civila delarna av totalförsvarets krigsorganisation. Andra uppgifter är utbildning och övningar för den enskildes personliga färdigheter att verka inom totalförsvaret. 119 För att snabbt kunna mobilisera vårt totalförsvar är det angeläget att skapa en god vilja till frivilliga insatser för att försvara vårt land. Frivilligverksamheten skapar dessutom ett positivt gensvar både hos allmänheten och hos statsmakterna. Men det finns problem inom verksamheten i dag. Det är svårt att få fram tillräckligt antal kvalificerade instruktörer för att få till stånd effektiv och bra utbildning. Kvinnors deltagande i utbildningen behöver underlättas — det råder i dag en obalans i rekryteringen av frivillig personal på den sidan. Kvinnor får som bekant hela sin utbildning inom försvaret på frivillig väg. Regeringen har, vilket är bra, i sin proposition 1985/86:134 föreslagit vissa förbättringar inom frivilligförsvarets förmånssystem. I centermotionen av Gunnar Björk i Gävle och Gunhild Bolander föreslås ytterligar förbättringar. Där poängteras nödvändigheten av rätt till ledighet för att deltaga i övningar. Dessutom hemställs att veckokursarvodet per dag måste höjas från 150 kr. till 300 kr. för instruktörer. Vad gäller centerns krav på rätt till ledighet för deltagande i frivilligutbildningen — det är för resten inte bara centerns krav utan, som vi hört här tidigare, också folkpartiets och moderaternas — delas detta krav av såväl frivilligförmånskommittén som ÖB. Ja, även försvarsministern uttalar förståelse för sådana argument. Utskottet har i sin skrivning en positiv inställning till att en sådan rätt införs. Utskottet finner det angeläget att regeringen aktivt och utan tidsutdräkt förbereder ett lagförslag i ämnet. Syftet med centerns motion är därmed tillgodosett, och jag yrkar bifall till utskottsbetänkandets hemställan i den delen. Kravet på ökat veckokursarvode biträds inte av utskottet. I reservation 2 framgår vår mening, nämligen att veckokursarvodet blir för litet i jämförelse med timarvodet. Enligt majoritetens mening skall instruktörer få 150 kr. per dag i veckokursarvode. Det innebär att för en hel veckas arbete, från söndag till lördag, utgår 1 050 kr. till instruktörer. Sju dagars instruktörsverksamhet under en central veckokurs ger alltså halv inkomst i förhållande till två och en halv dags instruktörsverksamhet under ett veckoslut. Det är inte tillfredsställande, anser vi i centern. Instruktören avsätter delar av två veckoslut för en central kurs. Utöver sin tjänst som lärare på dagtid skall instruktören även kunna vara tillgänglig på kvällstid under veckan för att diskutera, svara på frågor, m.m. Det krävs med andra ord stora insatser från instruktörens sida. En höjning av veckokursarvodet utifrån även dessa synpunkter är väl befogad, anser vi. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Som väntat anförde utskottsmajoritetens talesman Olle Göransson en passus, som står i försvarsdepartementets promemoria till utskottet beträffande frågan om det paradoxala i arvodena under veckokurser resp. veckoslutskurser. Det står i försvarsdepartementets promemoria, där man försvarar detta missgrepp, att de som företräder den mera förnuftiga synen på förslaget — de borgerliga — inte skulle ha tagit hänsyn till att instruktörer vid veckokurser även får ersättning för mistad lön. Men nu är ju daglönarnas tid svunnen och fördi. Det utgår lön för mer sammanhängande perioder. I många yrken är det vanligt att man arbetar lördagar eller söndagar i stället för någon annan veckodag. Man räknar inte att lönen utgår från måndag morgon till fredag eftermiddag utan lönen utgår för en sammanhängande period. Nu kan det för all del invändas att det också finns timavlönade. Men lönen ligger i botten för all verksamhet. Prot. 1985/86:147 Vad man inte skall glömma är att en mycket stor del av kurserna är 21 maj 1986 kvällskurser. De som frivilligt går ut som instruktörer offrar mycket av det som andra anser vara bekvämlighet, rättighet, fritid etc. Det är mycket vanligt att man offrar semester. Då kan någon invända, att i så fall har man dubbelt betalt. Men denna typ av argumentering är inte särskilt relevant i detta ärende. När nu Centralförbundet för befälsutbildning och likaså överbefälhavaren så skarpt har framfört sin uppfattning, vore det anmärkningsvärt om inte socialdemokraterna skulle förstå att det är en otymplighet och en orättvisa i det system som föreslås. Herr talman! Jag skall senare, om tillfälle ges, också ta upp den underliga argumentation som Olle Göransson hade beträffande arbetsgivarnas attityd. Här skyller man plötsligt på att arbetsgivarna skulle lägga hinder i vägen för regeringen att lägga fram ett förslag och fatta ett beslut om lagstadgad ledighetsrätt.

Herr talman! Olle Göransson betonade att förslagen som här läggs fram skall vara såväl rättvisa som enkla och lättadministrerade. Mot den bakgrunden frågar jag mig om det är svårare att administrera ett veckokursarvode på 300 kr. än ett på 150 kr. Reservanternas förslag borde väl vara lika enkelt och lättadministrerat som regeringens. Olle Göransson talade också om att instruktörer vid veckokurser får ersättning även för mistad lön. Det är, som också sades här tidigare, inte alltid så. På förbanden råder befälsbrist. Den får ofta täckas med tillfällig tjänstgöring av värnpliktiga reservbefäl. Förbandscheferna får allt svårare att avdela de kvalificerade befäl som behövs som instruktörer för central kursverksamhet. Det innebär att intresserade instruktörer ofta tar semester för att kunna vara borta från förbandet en vecka och tjänstgöra som instruktörer på dessa centrala kurser. Då har man ingen ersättning för mistad lön. Därför blir en ersättning på 150 kr. per dygn för liten. Man kan också fråga sig hur rimligt det är att man för sju dagars instruktörsverksamhet får ca 1 000 kr. i veckokursarvode, medan man för två och en halv dags verksamhet med timarvode får 2 000 kr. Vari ligger det rättvisa i detta? Så orättvisa förslag gör det knappast lättare att få tag i väl kvalificerade instruktörer, anser vi i centern. Men vi kan vara överens om att det är bra att riksdagen står enig bakom kravet på rätt till ledighet för att delta i övningarna.
Herr talman! När det gäller rätten till ledighet för deltagande i frivilligförsvaret är naturligtvis en effektiv information till arbetsgivarna viktig så att svårigheterna inte överdrivs. En lagfäst rätt till ledighet för frivillig försvarsverksamhet kommer inte att innebära särskilt stora eller många bortfall på grund av tjänstledighet. Frivilligförmånskommittén uppskattade att högst 7 000 frivilliga årligen kommer att utnyttja den lagfästa rätten till ledighet, vilket innebär ca 3 9oav totalantalet tjänstgöringsdagar. Konsekvenserna för arbetsmarknaden torde därför inte vara särskilt stora men värdet för totalförsvaret mycket stort. När det gäller förmånerna har kritiken från olika håll riktats mot just avvägningen mellan de två typerna av arvoden, mellan det relativt höga timarvodet vid veckoslutskurser och det ganska låga veckokursarvodet. Vi i folkpartiet tycker att man inom den kostnadsram som nu står oss till buds inte kan göra annat än försöka utjämna skillnaden på det sätt som vi föreslår i vår motion. Vi anser att veckokursarvodet bör bestämmas till 250 kr. och timarvodet till 80 kr. under lördag-söndag eller annan helg samt till 100 kr. Övriga dagar. Det är enligt vår mening en bättre relation mellan arvodena.

Herr talman! Även de i utskottet som har räknat fram denna miljon i merkostnader har medgett att det kan vara ett felaktigt belopp. Med åttatimmarsgräns för timarvodet under veckoslut blir dessutom kostnaderna, som jag framhöll i mitt första inlägg, större därför att det krävs fler kursdagar och fler instruktörer. Vi kan i så fall tillgodoräkna oss den inbesparade merkostnaden för att ge en rättvisa åt den ersättning som utgår per dag under veckokurser. Jag tycker att Olle Göranssons bild av SAF är orättvis. I propositionen återges vad Svenska arbetsgivareföreningen rekommenderar företagen. Så här står det: ”Vi rekommenderar företagen en välvillig bedömning i samband med sådan utbildning”, dvs. frivillig försvarsutbildning. Det gäller också för hemvärnet. Olle Göransson inför då ett presumtivt hot från SAF. SAF skulle ta bort den 25-procentiga ersättningen, säger han. Den 2S5-procentiga ersättning som utgår från företagen till dem som engagerar sig i frivilligförsvaret är ett exempel på den utomordentliga välvilja med vilken arbetsgivarna ser på denna viktiga del av totalförsvaret. Samtidigt skall vi betänka att det finns en mängd ledighetslagar. Det är väl ganska naturligt att man i en förhandlingssituation tänker sig för och frågar sig vad det leder till, om man fortsätter att betala — som i detta fall — 25 96 av lönen eller semesterersättningen vid utbildning som ges enligt en lag om rätt till ledighet. Kanske kommer det också att krävas ersättning från arbetsgivaren enligt de 20 eller 21 andra lagrummen. Jag kan tänka mig att man i en förhandlingssituation också tänker på det viset. Men låt oss slå fast att arbetsgivarna har en ytterligt positiv attityd till frivilligförsvaret. Det är regeringen som nu har gjort affär av att man från SAF:s sida inte alldeles oreserverat har kunnat säga ja till de krav som kommer dels från frivilligrörelsen, dels från de borgerliga partierna. Med detta, herr talman, hoppas jag att Olle Göransson har förstått att man skall göra en riktig bedömning och skapa rättvisa även i debatten.
Herr talman! Olle Göransson oroar sig för att de tre borgerliga partierna inte har kunnat enas om ett förslag. Men för att uppnå ett bra resultat, Olle Göransson, hade det varit bättre om vi hade varit fyra partier, eller att åtminstone socialdemokraterna hade gått med moderater och centerpartister här. Olle Göransson betonade det enkla, det lättadministrerade och det rättvisa, men jag fick ingen förklaring till varför det är enklare och mera lättadministrerat med 150 kr. än med 300 kr. per dag i veckokursarvode. Och när man betonar rättvisan, borde väl socialdemokraterna ha ställt upp på de 300 kronorna. Jag beklagar att det inte sker.

Herr talman! Det gläder mig att Olle Göransson nu instämmer i att det inte är enklare och mera lättadministrerat med 150 kr. än med 300 kr. Då faller det argumentet. Ett nytt argument som Olle Göransson för fram är att det saknas pengar, och det är någonting som det behöver räknas vidare på. Problemet, som vi ser det, är att få fram väl kvalificerade instruktörer, och för det behövs mera rättvisa ersättningar. Det är därför vi arbetar för en höjning.
Herr talman! Vad jag reagerade mot var Olle Göranssons felaktiga bild av arbetsgivarna, enkannerligen Svenska arbetsgivareföreningen. Men nu har han efter hand nyanserat bilden och medger att det är positivt att arbetsgivarna betalar 25 96 av lönen till dem som frivilligt utbildar sig för totalförsvaret. Jag utgår ifrån att Olle Göransson också har sett SAF:s rekommendation som ytterligt positiv. Det är då desto märkligare att en regering som den Olle Göransson företräder plötsligt har blivit så väldigt eftergiven för Arbetsgivareföreningens remissyttranden. Det är alltså inte regeringen själv som har tänkt till och tyckt att det kanske finns för många ledighetslagar, utan det är Arbetsgivareföreningen som bestämmer vad regeringen skall skriva i sina propositioner bara därför att den — nu citerar jag Olle Göransson — hotar med att kanske inte betala dessa 25 260 av lönen. Detta är en helt ny attityd från den regering som Olle Göransson eljest vill beteckna som stark och handlingskraftig. Det är förvånansvärt, och då är det bara att konstatera att det finns resoluta oppositionspartier. Vi har lagt våra förslag. I moderata samlingspartiet anser vi att ett principbeslut kunde fattas nu med ikraftträdande redan den 1 januari nästa år. Vi har, för att skapa den endräkt som anses så välsignelsebringande för säkerhetspolitiken, gått med på den skrivning som nu föreligger och som är en beställning hos regeringen.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 37 behandlas regeringens förslag om ändring i tullagen och valutalagen. Som så många gånger förr innebär propositionen ökad kontroll av företag och enskilda. I det här fallet vill man att informationsmöjligheterna mellan riksbank och tullmyndigheter skall öka beträffande export och import samt den betalning som är förknippad därmed. Kravet på en kontroll i hithörande frågor är självfallet att kontrollen skall vara så effektiv att den är värd besväret och kostnaderna. Lika självfallet är, eller borde i vart fall vara, att den nödvändiga sekretessen för företagen och integriteten för den enskilde inte trampas på tårna. Enligt moderata samlingspartiets uppfattning uppfyller det framlagda lagförslaget inte dessa två villkor, varför vi yrkar att riksdagen avslår propositionen. Vid remissbehandlingen rörande valutakontrollen påpekade flera instanser att systemet är ineffektivt och kostnadskrävande genom att det är en mycket stor mängd uppgifter som skall samlas in och registreras. Registreringen betraktas säkerligen som negativ för mottagande utländska kunder, eftersom sekretessfrågorna ofta har stor betydelse vid affärstransaktioner. Från moderat håll har vi tidigare påpekat detta, nämligen när riksdagen häromåret genomdrev ökade kontrollmöjligheter för tullen vid export och import. Vi finner det också mindre meningsfullt att ändra valutalagen i ett läge där hela valutalagstiftningen är föremål för en översyn som syftar till en liberalisering. De ändringar i tullagen och valutalagen som här föreslås är båda ett led i en ständigt ökad kontroll, som småningom kan komma att leda till att vi hamnar i ett kontrollsamhälle som knappast någon önskar men som ändå ingen i slutändan kan stoppa. Den i och för sig högst vällovliga önskan och ambitionen att komma åt den ekonomiska brottsligheten står i det här fallet enligt vår uppfattning inte i rimlig proportion till de nackdelar i form av kostnader, byråkrati och integritetshot som föreliggande lagändringsförslag skulle medföra. Herr talman! Med det sagda yrkar jag avslag på propositionen och bifall till reservationen.

Herr talman! I proposition 1985/86:93 som behandlas i skatteutskottets betänkande nr 37 föreslås att tullverket och riksbanken rutinmässigt skall få utväxla information om varuimport och varuexport samt om betalningar för varuimport och varuexport. Som framhålls i motionerna §k337 och Sk338 finns på flera håll oro för att byråkratin ökar. Förslaget anses även tvivelaktigt från såväl sekretesssom integritetssynpunkt. Vidare påpekar motionärerna att denna ändring i valutalagen torde vara onödig, eftersom valutalagstiftningen i dess helhet är föremål för översyn. Ytterligare ett kontrollsystem med samkörning är på väg att införas. I konstitutionsutskottets yttrande har folkpartiet och moderaterna framhållit dessa farhågor. Jag instämmer häri och yrkar, herr talman, bifall till reservationen i betänkandet. I övrigt kan jag i allt väsentligt instämma i Knut Wachtmeisters anförande.

Herr talman! Det finns ett gammalt engelskt talesätt som säger att brott inte lönar sig. Det är förmodligen en sanning med mycket stor modifikation — åtminstone när det gäller den ekonomiska brottsligheten. Den ekonomiska brottsligheten är dess värre en företeelse som tycks breda ut sig och som samhället därför måste bekämpa med alla till buds stående medel. Ett område där kampen mot den ekonomiska brottsligheten kan bli effektivare är de gränsöverskridande varuoch valutatransaktionerna. Här visar erfarenheten att oegentligheter förekommer. Detta beror naturligtvis på att det kan vara frestande att vid tullbehandlingen uppge för låga värden vid import och för höga värden vid export, medan förhållandet är det motsatta när betalning skall ske. Därigenom blir det möjligt att uppnå skattemässiga fördelar och göra olovliga placeringar i utlandet. Kontrollen av dessa transaktioner försvåras av att den handhas av två olika institutioner. Generaltullstyrelsen kontrollerar varuströmmarna och riksbanken valutaströmmarna. Ett mera rutinmässigt överförande av information mellan dessa organ skulle göra det möjligt att under en viss period jämföra företagens varutransaktioner med de betalningar som gjorts under den aktuella perioden och därigenom upptäcka oriktiga uppgifter vid tullbehandling och valutaöverföring. Och det är just detta, den rutinmässiga utväxlingen av information, som regeringen efter framställning från generaltullstyrelsen och riksbanken föreslår i sin proposition nr 93. En annan fördel med ett sådant system är att man underlättar utformningen av ett rapporteringssystem för importoch exporttransaktioner vid handelspolitiska krislägen. Skatteutskottet tillstyrker med stor majoritet propositionen. Utskottets moderater och folkpartister reserverar sig emellertid och hävdar ”att de nu aktuella lagförslagen kan komma att användas för integritetskränkande informationsöverföring”. Vidare menar man att förslagen är tvivelaktiga från sekretessynpunkt. Det är i stort sett allt. På vilket sätt lagförslagen skulle vara integritetskränkande eller utgöra ett hot mot sekretessen anges inte. Det har inte heller angetts av de två föregående talarna. Det skulle vara intressant att få höra i den fortsatta debatten på vilket sätt de är integritetshotande eller tvivelaktiga från sekretessynpunkt. Jag kan därför tills vidare nöja mig med att hänvisa till propositionens utförliga resonemang om hur skyddet för såväl integritet som sekretess skall garanteras. Påståendena i reservationen tillbakavisas också helt av konstitutionsut skottet, som haft ärendet för yttrande. Även datainspektionen har haft Prot. 1985/86:147 tillfälle att yttra sig över det aktuella förslaget. Inte heller från det hållet 21 maj 1986 föreligger det några invändningar, och det torde vara den bästa garantin för att den personliga integriteten på intet vis är hotad av förslaget om ett utökat informationsutbyte mellan generaltullstyrelsen och riksbanken. Jag föreslår därför, herr talman, att riksdagen avslår reservationen och antar utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Lars Hedfors sade att konstitutionsutskottet inte hade någonting att erinra mot förslaget. Jag tycker att Lars Hedfors borde ha sagt att konstitutionsutskottets majoritet inte hade det. Som Lars Hedfors mycket väl vet finns det en avvikande mening från utskottets moderata och folkpartistiska representanter. Vidare säger Lars Hedfors att vi inte har angett i vad mån det finns ett hot, och vari det består, mot integriteten och sekretessen. Tullens ursprungliga förslag, som man sedan drog tillbaka, var att bygga ut ett fullständigt kontrollsystem, så att man skulle kunna samköra samtliga transaktioner. Lars Hedfors talar om rutinmässiga utbyten av information. En samkörning skulle kunna beröra alla exporttransaktioner — två miljoner varje år — i Sverige. Det är en så omfattande kontroll att man icke kan överblicka följderna. Där är ett hot som vi från moderat håll tycker är mycket allvarligt.
Herr talman! Folkpartiet ställer givetvis upp för att bekämpa ekonomisk brottslighet. Vi vill ej heller att brott skall löna sig, Lars Hedfors — det är för oss en självklar sak. Men vi kan inte se att denna kamp skall föras med ett system som har negativa effekter på de andra områden som vi framhåller i reservationen. Att uppgifterna omfattas av sekretess även hos mottagande myndighet, som utskottet skriver, anser vi inte vara till fyllest. Blotta vetskapen om denna samkörning kan enligt vår mening inverka negativt på affärer med utländska kunder. Banksekretessen är för övrigt någonting mycket viktigt och värdefullt i det här landet, och den bör självfallet även gälla vår riksbank.
Herr talman! Jag tvingas tyvärr konstatera att mina två meddebattörer inte på någon punkt har svarat på den fråga jag ställde, nämligen på vilket sätt förslaget är negativt från integritetsoch sekretessynpunkt. I sin desperation tillgriper Knut Wachtmeister det ursprungliga förslaget från generaltullstyrelsen, som alltså inte gäller. Han säger att det skulle vara fara för en samkörning. Men datainspektionen visar ju klart och tydligt att det inte är fråga om en samkörning. Man skall över huvud taget inte föra in uppgifterna i något personregister, och då kan det inte vara fråga om någon samkörning. Jag tycker att Knut Wachtmeister borde kunna nöja sig med att datain spektionen, som av moderata samlingspartiet i andra sammanhang anses vara en garant för integriteten, ställer upp bakom förslaget.

Herr talman! Lars Hedfors anser inte att en total kontroll och samkörning mellan tullen och riksbanken beträffande samtliga transaktioner vid export och import är ett hot mot integriteten. Det är beklämmande. Sedan vill jag säga: När tullen tog tillbaka sitt ursprungliga förslag betonade man att man endast avsåg att avvakta med ikraftträdandet. Det innebär att man ligger i startgroparna — när man tror att det är möjligt vill man genomföra förslaget. Det är också betecknande.
Herr talman! Helt kort: Faktum kvarstår. Det finns inget förslag som innebär samkörning. Det finns inget förslag som är ett hot mot integriteten — det har fastlagts av datainspektionen.
Herr talman! Skatteutskottets betänkande 42 om stämpelskatten på aktier innehåller två reservationer, en gemensam för moderata samlingspartiet och folkpartiet samt en från enbart oss moderater. Då Leif Olsson, folkpartiet, kommer att tala för den första reservationen, kommer jag för tids vinnande att ägna mig enbart åt moderatreservationen. I den reservationen har vi vänt oss mot att man för ett år sedan fördubblade stämpelskatten på aktier, ökade den från 1 till 2 96. Detta skedde under ganska märkliga former, som gör det motiverat att något återge händelseförloppet. För ett år sedan motionerade vänsterpartiet kommunisterna om att stämpelskatten på aktier skulle höjas från 1 90 till 2 20. Ett enhälligt skatteutskott — kommunisterna hade förra valperioden ingen ordinarie ledamot i utskottet — avstyrkte motionen. Man sade helt frankt att det inte fanns något skäl att höja stämpelskatten. Därmed borde allt ha varit gott och väl och motionsyrkandet förvisat till papperskorgen. När ärendet kom upp till behandling i kammaren den 11 juni 1985 tog sig emellertid socialdemokraterna före att kohandla med kommunisterna. Man körde över sina egna representanter i skatteutskottet och röstade till allmän förvåning för kommunistmotionen, som bifölls med 169 röster mot de borgerliga partiernas 150. De åtta socialdemokraterna i skatteutskottet tvingades alltså att rösta mot sitt eget ställningstagande i utskottet. Prot. 1985/86:147 Mot bakgrund av det sätt på vilket det nya beslutet kom till och med tanke 21 maj 1986 på att det är utomordentligt betydelsefullt att underlätta företagens möjligheter att skaffa riskkapital, har det varit alldeles självklart för oss moderater att yrka på en återgång till tidigare gällande skattesats — 1 920. På sikt bör stämpelskatten helt avskaffas. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till de båda reservationerna.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 42 behandlas regeringens proposition 1985/86:157 om stämpelskatten på aktier. Enligt propositionen har deklarationsförfarandet inneburit omfattande arbete hos patentoch registreringsverket och även för den skattskyldige tett sig svårförståeligt. Vidare anges i propositionen att överkurser vid nybildningar av aktiebolag är ytterst ovanliga. När det gäller överkurser vid nyemissioner anser sig finansministern emellertid ej kunna föreslå att beskattningen skall slopas. Enligt propositionen är skatten på dessa överkurser betydande. Storleken på dessa skatteintäkter anges dock inte. Som framhålls i motion Sk544 anser vi folkpartister skäl finnas att även stämpelskatten på överkurser vid nyemissioner avskaffas och därmed också deklarationsförfarandet. Jag vill tillägga att det finns skäl för att helt bortta stämpelskatten på aktier i samband med nyemissioner och nybildningar, men att statens finanser för närvarande ej medger att den skatten borttas. De förslag som vi nu lägger fram innebär dock rimligtvis förenklingar och besparingar i administrationen såväl för riksskatteverket som för företagen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Det principiellt riktiga är naturligtvis att stämpelskatten tas ut på de belopp som faktiskt betalas för nya aktier. Överkurs ger större skattekraft, och därför är det naturligt att intäkten av överkursen läggs samman med de nominella beloppen vid beräkning av skatteunderlaget. Propositionens förslag, som tillstyrks av utskottet, är att ett undantag skall göras från denna huvudregel, nämligen vid bildande av nya bolag. Det har visat sig att det i sådana sammanhang mycket sällan förekommer att aktierna åsätts överkurs, och av förenklingsskäl föreslås därför att skatten i sådana fall alltid skall utgå på aktiernas nominella värde. Om förslaget bifalls slipper nybildade aktiebolag att deklarera försäljningsbeloppet, och i stället kan riksskatteverket föra på skatten direkt med hjälp av de register som finns hos patentoch registreringsverket. De ansvariga myndigheterna har bedömt att skattebortfallet av ett sådant här förenklingsförslag skulle bli begränsat, samtidigt som man kan spara administrationskostnader på ca 100 000 kr. När det gäller redan bildade bolag är förhållandet däremot annorlunda. 131 Bland dessa är det numera mycket vanligt att man i samband med ökning av aktiekapitalet tar ut överkurser som ger betydande belopp. Statsfinansiella skäl talar därför klart emot att man skulle slopa beskattning av överkurser i dessa fall. Inte heller torde förenklingsargumentet vara lika starkt i det här fallet. Dessutom är antalet oerfarna företagare, som lättare gör sig skyldiga till olika former av försummelser, störst i samband med nybildningar av bolag. I den alldeles speciella frågan om överkurs på konvertibelt skuldebrev, som nu föreslås bli inräknad i skatteunderlaget, har de flesta remissinstanser tillstyrkt propositionens förslag. I botten ligger ett sakkunnigutlåtande där man konstaterar att utgivande av konvertibla skuldebrev har blivit ett allt betydelsefullare sätt att öka aktiekapitalet i bolagen. I praktiken är en konvertering av dessa skuldebrev mest att likna vid en kontant betalning. Med detta kan jag yrka bifall till utskottets hemställan. Någon kommentar skall jag kanske också göra till det indignationsnummer som Knut Wachtmeister här spelat upp. Han ville göra gällande att det hade förekommit några konstigheter i samband med beslut och liknande, och han varnade för stämpelskatten. Det man då frågar sig är naturligtvis: Har den höjda stämpelskatten lett till någon minskning av nybildningen av företag i Sverige? Kan vi avläsa några sådana effekter? Ser vi några tendenser till minskning i antalet nyemissioner? I så fall skulle vi kunna diskutera frågan, men på ett så löst underlag som de här antydningarna ger tycker jag inte vi skall föra skattedebatten. Knut Wachtmeister sade också att socialdemokraterna skulle ha ändrat uppfattning i frågan. Ja, men i utskottsbetänkandet kan vi se att samtliga partier utom moderaterna accepterar propositionen. Det är bara ni som har reserverat er till förmån för en sänkning av stämpelskatten från 2 90 till 1 90. Märkvärdigare än så var det inte. Det är ni som är isolerade i den här frågan. Det är det viktiga att konstatera.
Herr talman! Jan Bergqvist har inte stora krav på indignationsnhummer om han tycker att det jag nyss framförde var ett stort sådant. Jag redogjorde bara för de något märkliga turer som vi fick uppleva för ett år sedan. Nu frågar Jan Bergqvist om det har märkts någon skillnad, någon återhållsamhet i emissioner på grund av stämpelskatten. Nej, men socialdemokraterna i utskottet var för ett år sedan totalt eniga om att man inte skulle höja stämpelskatten. Många bäckar små blir en stor å. Om någon vecka skall vi höja omsättningsskatten på aktier. Den skall fördubblas, om nu socialdemokraterna får igenom sin vilja. Jag vill sluta med att säga att jag förstår att socialdemokraterna i skatteutskottet som sin talesman har en person som inte deltog i utskottets arbete förra året och därmed alltså inte heller är komprometterad i den här frågan.
Herr talman! Jag tycker att Knut Wachtmeister går över gränsen när han 21 maj 1986 talar om att socialdemokraterna skulle ha utsett mig som talesman, därför att jag inte skulle vara komprometterad av vad som hänt tidigare. Jag vet inte riktigt vilka proportioner Knut Wachtmeister har i sin syn på tillvaron, men jag tycker att Knut Wachtmeister skall ställa sig frågan: Hur kan det komma sig att moderaterna har blivit helt ensamma om den här krumeluren i den reservation där man talar om att det skulle ha varit något konstigt i samband med beslutet? Varför har ni inte fått med något annat parti i skatteutskottet på de här tongångarna? Ni är helt isolerade i era synpunkter när det gäller att något är komprometterande, att det varit en underlig behandling och allt detta. Låt oss diskutera sakfrågan och avstå från den här typen av angrepp!

Herr talman! Enligt riksdagens beslut hösten 1985 skall den allmänna fastighetstaxeringen i fortsättningen genomföras i tre omgångar med en omloppstid av sex år. Fastighetsbeståndet är enligt detta beslut indelat i tre grupper, som således skall taxeras skilda år. Hyreshus-, industri-, exploateringsoch specialenheter taxeras enligt dessa nya regler första gången år 1988, småhusenheter år 1990 och lantbruksenheter år 1992. Därefter följer taxering vartannat år i nämnd ordning. I skatteutskottets betänkande nr 44 behandlas en del detaljändringar, som enligt proposition 1985/86:160 föreslås inför 1988 års allmänna fastighetstaxering. I propositionen aviseras dessutom en översyn av de formella och materiella reglerna inför 1990 års taxering av småhusenheter. Eftersom kritiken vad beträffar småhustaxeringen år 1981 varit omfattande, och då taxeringsvärdet har mycket stor betydelse för de enskildas beskattning och vid fastställande av bidrag och avgifter, är det enligt moderat uppfattning synnerligen viktigt att utredningen av fastighetstaxeringen blir 133 Vissa frågor inför all parlamentarisk, så att de olika partierna under utredningens gång kan följa arbetet och påverka detsamma. Det är därför glädjande att utskottet i full enighet har tillstyrkt en moderat kommittémotion innebärande att regeringen ges till känna att ifrågavarande översyn skall ske i en parlamentarisk utredning. Herr talman! Utskottet tillstyrker propositionen i den del där regeringen föreslår att exploateringsmark i fortsättningen inte skall indelas i särskilda exploateringsenheter utan ingå i småhus-, hyreshuseller industrienhet. Eftersom detta förslag inte skall innebära någon högre skattebelastning för ägare av schablontaxerade fastigheter, skall exploateringsmark inte ingå i bebyggd taxeringsenhet. Regeringens förslag innebär emellertid att underlaget för beräkning av fastighetsskatt vidgas. Det medför ökad byråkrati och krångel. Vi moderater har i vår partimotion om olika skatter föreslagit att fastighetsskatten skall slopas. I avvaktan på att vi kan få gehör för denna begäran, motsätter vi oss givetvis en smyghöjning av fastighetsskatten genom att skattebasen vidgas till att även omfatta värde av exploateringsmark. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till reservation 2 i betänkande 44. I motion Sk722 har företrädare för de borgerliga partierna föreslagit att taxeringen av kraftverk skall ske i en för riket gemensam taxeringsnämnd. Genom en sådan åtgärd skulle möjligheten till likformig, rättvis och rationell handläggning av dessa speciella och svåra taxeringsfrågor öka väsentligt. Det skulle dessutom betyda en mycket enklare hantering, och på sikt kunde en mycket hög kompetens skapas inom detta speciella taxeringsområde. Det är beklagligt att utskottsmajoriteten har motsatt sig detta förslag och på så sätt missat möjligheten att uppnå en mer likformig och rättvis taxering. Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 3. Slutligen, herr talman, yrkar jag bifall till den moderata reservationen nr 1. Enligt gällande rätt kan omtaxering av fastigheter i form av särskild fastighetstaxering inte ske på grund av att marknadsvärdet har sjunkit. Eftersom någon allmän fastighetstaxering inte har skett sedan år 1981, har många människor drabbats av för hög skatt med hänsyn till att marknadsvärdet för vissa fastigheter har gått ned. Det kan ha berott på regionala betingelser uppkomna genom industrinedläggelse, negativ befolkningsutveckling, osv. Det kan också bero på att politikerna över en natt har ändrat skattelagar eller vidtagit ingrepp i äganderätten. Jag tänker i första hand på den underbara nattens överenskommelser om begränsning av avdragsrätten, på prisprövningen i jordförvärvslagen, på beslutet om fritt handredskapsfiske och på den försämrade lönsamheten i svenskt jordbruk. Det sistnämnda har naturligtvis inte politikerna påverkat i så stor utsträckning utan marknaden i övrigt. Oavsett av vilken anledning marknadsvärdet sjunker kan det inte vara rimligt att enskilda människor som ekonomiskt kan drabbas mycket hårt av sjunkande marknadsvärde också skall drabbas av en överbeskattning till följd av för höga taxeringsvärden. Sjunkande marknadsvärde bör därför, herr talman, utgöra skäl för omtaxering. Jag är förvånad över att vi moderater är ensamma om denna reservation.